Herr talman! Det borde inte vara nödvändigt att återigen dra upp frågan om förhållandena i Chile under den fascistiska militärjuntans förtryck. Vi känner alla till dem. Vi läser från och till om dem i våra tidningar, gör en förströdd notering inför en rubrik som meddelar om nya övergrepp, ny terror. Vi ser fortfarande, även om det numera inte är förstahandsnyheter, någon kort rapport i våra TV-sändningar. Vi har på många orter chilenska flyktingar mitt ibland oss, som personligen kan informera oss. Ändå är det nödvändigt, också här i den svenska riksdagen, att ständigt aktualisera frågan. Och det kommer att vara nödvändigt så länge som förtrycket består och vi inte gör allt vad vi förmår för att bekämpa det. Och det gör vi inte! Det är detta som är anledningen till att vpk på nytt har väckt motionen om bojkottåtgärder mot Chilejuntan. Utrikesutskottet påpekar mycket riktigt att en motion med ”praktiskt taget likalydande yrkande som de nu aktuella framfördes förra året”. Man konstaterar också att den avslogs, vilket är den behandling man föreslår även för den här motionen. Men förtrycket i Chile avslås inte! Det avslås inte av storföretagen, varken svenska eller andra. De tjänar pengar på det! Det avslås inte av USA-imperialismen och de politiska intressen som den tjänar. Den utnyttjar förtrycket för att stärka sitt grepp över Chile och hela den sydamerikanska kontinenten. Förtrycket avslås inte heller av några parlamentariska församlingar i den västliga världen, följaktligen inte heller av Sveriges riksdag. Motioner är det lätt att avslå, det klarar man av på ett A S-ark, men förtryck på olika platser i världen avskaffas inte lika lätt. Till det behövs konkreta åtgärder av det slag som föreslås i den här motionen. Och det är inga orimliga förslag! Om vilja fanns skulle vi som enskild nation kunna göra en stor insats i den här och andra liknande frågor. Jag erkänner gärna att de åtgärder och ställningstaganden som utskottet talar om att Sverige har gjort i FN sedan vi senast diskuterade bojkottåtgärder mot Chile är riktiga. Men det är för litet! Vi skulle kunna stoppa svenska företags investeringar i Chile. Vi skulle kunna bojkotta den chilienska kopparn. Vi skulle kunna stoppa export till Chile av viktiga varor. Det skulle inte skada våra nationella intressen. Tvärtom! Det ringa ekonomiska avbräck som det skulle vålla oss skulle vi reparera många gånger om i framtiden. Inne i Chile genomförs i mars månad en öppen kampanj för de många försvunna fångarna. Bakgrunden är att under år 1976 började allt fler människor som hade fängslats av juntan försvinna. De försvann för att juntan för världen skulle kunna bevisa att några politiska fångar inte längre fanns i Chile. Antalet försvunna fångar beräknas av Amnesty International till över 2 000. Den kampanj som nu förs inne i Chile och som bedrivs av bl.a. kyrkliga organisationer är självklart inte riskfri under det nuvarande förtrycket. Den behöver därför allt stöd utifrån. Här i Sverige har Hamnarbetarförbundet som vanligt gått i spetsen och genom mot Chile mot Chile för bojkott mot chilenska varor i vad gäller både export och import, under de tre månaderna mars, april och maj. Det vore hedrande och glädjande om de svenska folkvalda på samma sätt ville visa sin solidaritet inte bara i ord utan också i handling. Herr talman!

Herr talman! Herr Söderqvist påpekade att det inte är länge sedan kammaren debatterade ett betänkande från utrikesutskottet som var avgivet med anledning av ett par motioner från vänsterpartiet kommunisterna med krav på olika åtgärder mot regimen i Chile. Det betänkande som nu föreligger behandlar likartade krav som det förra betänkandet. Utskottet har inte ändrat uppfattning. Jag vill gärna hänvisa till vad jag i kammaren sade i frågan den 9 december förra året. Ändå vill jag på intet sätt kritisera vpk för att det ånyo tar upp förhållanden som av hela svenska folket uppfattas som angelägna. Det ger nämligen utskottet möjlighet att redogöra för nya ingripanden från regeringens sida i den riktning som vpk har krävt och som hela svenska folket kräver, nämligen att vårt land i olika internationella sammanhang klart skall ge uttryck för den avsky som vi känner inför övergrepp och brott mot mänskliga rättigheter. Det vore nämligen inte riktigt om vpk skulle uppleva sig ha någon sorts ensamrätt i vårt land till att försvara de mänskliga rättigheterna. Sedan utskottet i höstas behandlade de förra motionerna har Sverige i Världsbanken motsatt sig att Chile skulle få ta upp ett nytt lån, och redan tidigare när frågan först aktualiserades hade Sverige aktivt verkat för att förhandlingar om ett sådant lån inte skulle komma till stånd. Som framgår av betänkandet framförde den svenske ambassadören på samtliga nordiska länders vägnar vid UNDP:s styrelsemöte i år att man inte kunde stödja förslaget om ett nytt landprogram för Chile för den kommande femårsperioden. Vår ambassadör använde inga milda ord. Han hänvisade till den totala frånvaron av socialt medvetande såväl i den chilenska ekonomiska politiken som när det gällde det aktuella landprogrammets innehåll. Vpk är alltså inte ensamt om att beskriva den politiska situationen i Chile med starka ord. Det vore kanske önskvärt om vpk:s ledamöter kunde inse att vårt land faktiskt är aktivt engagerat för att skapa en bred och allmän opinion runt om i världen mot den' chilenska regimens agerande. Låt mig erinra om ambassadör Rydbecks tal i Chilefrågan i FN:s tredje utskott i november förra året, då man behandlade rapporten från sociala och ekonomiska rådet. En särskild arbetsgrupp hade lagt fram en rapport om Chile. Vår ambassadör citerade rapporten och framhöll bl.a. att undantagstillståndet alltjämt brukas för att kränka mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Bruket av tortyr fortsätter i oförminskad omfattning, människor försvinner alltjämt av politiska skäl. Rydbeck gratulerade också arbetsgruppen till att ha lagt fram en rapport som var opartisk och objektiv, och han förklarade att de chilenska myndigheterna, trots att de försökt smutskasta rapporten, inte hade lyckats framställa den i tvivelaktig dager. Utskottet har, som herr Söderqvist sade, yrkat avslag på årets motion från vänsterpartiet kommunisterna när det gäller en bojkott mot Chile. Bakgrunden därtill är att utskottet inte delar vpk:s uppfattning om vilka metoder som skall användas för att skapa den opinion vi alla finner önskvärd. Sverige har tidigare tagit en princip för ekonomiska sanktioner mot enskilt land, och den principen utgår från vår tradition att endast godta sådana sanktioner som godkänts av FN:s säkerhetsråd. Jag är av samma skäl som jag angav i december övertygad om att sådana sanktioner är de enda som kan ge resultat. Nu sade herr Söderqvist att ett enskilt svenskt agerande inte skulle skada våra nationella intressen. Det kan kanske vara riktigt, men jag är övertygad om att det skulle skada Förenta nationernas intressen, så till vida som vi därmed skulle försvaga FN:s möjligheter att agera på det sätt som vi finner önskvärt. I övrigt vill jag säga, herr talman, att Sverige med all säkerhet även i fortsättningen kommer att kritisera inte bara situationen i Chile utan regimer i alla länder, där medborgarna lever under förtryck och där mänskliga rättigheter förkvävs.
Herr talman! Utskottets representant säger, att utskottet inte ändrat uppfattning. Det är därför vi ansett oss nödsakade att återupprepa vår motion. Vi i vpk har aldrig påstått att vi skulle ha ensamrätt att visa indignation över förtrycket i Chile eller på andra håll. Såsom framhållits här ligger det en bred folklig opinion bakom fördömandet av förhållandena i Chile. Vpk är en del av den opinionen. Att vi gång på gång framträder i denna fråga beror på att vi anser att det inte räcker med ord utan att man måste ta till mer konkreta åtgärder. Jag erkänner gärna — och det gjorde jag redan i mitt första inlägg — att Sverige gjort bra insatser i internationella församlingar på det verbala planet. Man har gjort uttalanden. Ministrar och andra representanter för oss i internationella församlingar har stigit upp och hållit fina tal med vackra uttalanden. Det är bra, men det räcker inte med det. Vi har olika uppfattning om hur aktionerna skall drivas, säger utskottets representant. Ja, det är just vad vi har. Vi möter här samma problem mot Chile mot Chile som vi åtskilliga gånger tidigare har debatterat, senast i höstas när det gällde Chilefrågan och Sydafrikafrågan. Vänsterpartiet kommunisterna är självfallet inte mot aktioner via FN eller andra internationella organ, men vi anser att Sverige som enskild nation också skulle kunna göra en egen, konkret insats av det slag som vi föreslagit i vår motion. Jag vill ännu en gång hänvisa till den chilenska landsorganisationens upprop till alla världens folk med vädjan om hjälp och stöd. Man begär där just sådana här bojkottaktioner av olika slag - mot den chilenska kopparförsäljningen m.m. Det är detta saken gäller. Det är inte fråga om att vi inte skulle ställa upp och kräva sanktioner via FN och andra organ. Men vi måste komplettera detta med konkreta åtgärder på det nationella planet, där vi själva tar initiativ. Det skulle inte skada våra nationella intressen, detta har jag fått medhåll i, och det skulle inte heller skada FN:s intressen. Det är ett helt orimligt påstående att FN:s intressen på något sätt skulle skadas av att Sverige tog enskilda bojkottinitiativ här eller i andra liknande fall. Det skulle tvärtom vara till stöd för opinionen i Chile och bra för Sverige. Jag tror också att det skulle vara bra för FN som organisation.
Herr talman! Jag står fast vid min uppfattning att ett enskilt agerande från vilket land det än må vara bidrar till att försvaga Förenta nationernas insatser när det gäller sanktioner av ekonomisk eller annan art mot ett visst land. Det är genom enighet som världens olika länder kan utöva en effektiv påtryckning. Om olika länder, Sverige eller andra, skulle börja agera fritt, skulle det i övriga länder minska önskan om, möjligheten av och först och främst tilltron till effekten av gemensamma sanktioner inom FN:s ram. Därför står jag vid den uppfattningen att det från alla synpunkter är mest effektivt om vi agerar så som vi har gjort av tradition och så som de flesta av FN:s medlemsländer gör i sådana här frågor.
Herr talman! Jag vidhåller att det är helt orimligt som påstås här, att det på något sätt skulle skada eller splittra den internationella insatsen i FN eller andra organ om Sverige tog enskilda initiativ. Det finns inte något som helst bevis för att så skulle vara fallet. Vi skall fortsätta att agera på det diplomatiska planet, i FN och andra internationella organ, av typ Världsbanken och andra, självfallet. Men det kan ju inte vara till skada för de nationerna när vi sluter upp med världen i övrigt, som det sägs här, om vi dessutom vidtar egna åtgärder. Det är ett påstående som hänger helt och hållet i luften. Hur skulle det kunna skada FN eller den samlade världsopinionen? Det finns inga som helst belägg för ett sådant påstående. Vi behöver arbeta på båda planen; dels på det diplomatiska planet, dels med egna initiativ i den riktning som den chilenska landsorgani sationen tydligt öch klart har begärt, och som Allendes f. d. regeringsparti, Nr 96 Unidad Popular, också har begärt att världens nationer skall ställa upp den det ej vill röstar nej.

beskrivningen av de förhållanden som resulterat i det nuvarande tillståndet på Östtimor. Jag hänvisar alltså till tidigare protokoll. Jag vill i stället kommentera utrikesutskottets motiveringar för avslagsyrkandet på våra två krav i motionen. Utskottet anför mot ett svenskt erkännande av Östtimor att de folkrättsliga förutsättningarna som angivits vid tidigare behandling av frågan alltjämt saknas. Jag accepterar inte denna argumentation. Det finns en laglig regering under Fretilins ledning på Östtimor. Denna regering har haft full kontroll över sitt territorium. Den har huvudstaden Dili och nära nog hela Östtimors befolkning bakom sig. Sedan december 1975 har fascistjuntan i Indonesien ockuperat vissa delar av landet, bl.a. huvudstaden Dili. Det har gjort att den lagliga regeringen temporärt tvingats flytta från huvudstaden. Denna regering befinner sig inne i Östtimor och leder framgångsrikt kampen mot Indonesiens övergrepp. Jag har i tidigare debatt sagt att uttalanden om vad som strider mot internationell rätt i fallet Östtimor inte innebär ett erkännande av landets självständighet och ett erkännande av Fretilin som dess rättmätiga regering. Vad som däremot strider mot internationell rätt är Indonesiens överfall på Östtimor. Östtimor är alltså en delvis ockuperad stat, men det kan inte vara skäl till att denna stat inte erkänns. Med samma motivering skulle vi inte ha kunnat erkänna staten Norge eller staten Danmark under andra världskriget. Ett erkännande av Östtimors självständighet skulle vara ett slag mot de indonesiska fascisternas brott. Det skulle vara ett stöd för Östtimors folk och för alla folk som kämpar för nationellt oberoende mot kolonialt förtryck. Herr talman! Östtimor är en liten nation i den ostindiska övärlden, ca 500 km nordväst om Australien. Att Östtimor med sina omkring 650 000 invånare är ett litet land gör inte den indonesiska fascistjuntans brott mot Östtimors självständighet mindre. Låt mig först säga att det finns ett enormt behov av insatser för befolkningen på Östtimor. Genom århundraden av portugisiskt kolonialt förtryck har landets utveckling förhindrats. Befolkningen har hållits nere i fattigdom, nöd och analfabetism. Barnadödligheten är skrämmande — 40 4 av barnen når aldrig fem års ålder. Malaria och tbe skördar ständigt talrika offer. Den indonesiska ockupationen har resulterat i ytterligare svårigheter. Ockupanterna utövar en systematisk terror mot befolkningen. Självklart uppstår svårigheter, bl.a. transportmässiga, i ett ockuperat land. Men det finns ingen anledning för utrikesutskottet att ta detta som argument för att inte ge humanitärt bistånd till den lagliga regeringen under Fretilins ledning.

Det är — Erkännande av och en dålig ursäkt. Den första frågan är: Bör eller bör inte den svenska = bistånd till Östra regeringen ge stöd till Östtimors folk? Om den svenska regeringen = Timorm.m. svarar ja, så är det Fretilins sak att organisera mottagandet av stödet. Det går bra att sända en representant för den svenska regeringen för att se hur vi använder stödet, men det är vår egen sak att bestämma hur det skall användas. Vi accepterar inga villkor för den hjälp som ges oss. Vi får hjälp nu från våra vänner, men av säkerhetsskäl kan vi inte göra något stort nummer av hur den hjälpen kommer till Östtimor. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till motionen 1062.

Herr talman! I den första frågan, om erkännandet, skall jag inte argumentera ytterligare, eftersom jag vet att vi där har olika uppfattningar. Jag vill bara säga att de principer som utrikesutskottet nu trycker så hårt på inte alltid har tillämpats. Jag vill påminna om frågan om erkännandet av Tyska demokratiska republiken. Denna blev, trots att alla de nu aktuella förutsättningarna var uppfyllda, ändå inte erkänd. När det sedan gäller biståndet är det riktigt, som Sture Korpås säger, att detta under alla förhållanden kan utbetalas. Jag menar dock att ett uttalande från riksdagen för ett humanitärt bistånd skulle vara en solidaritetshandling av oerhörd betydelse för dem som nu slåss mot de indonesiska inkräktarna.

Herr talman! Jag vill bara helt kort säga att det är riktigt att Sverige som huvudprincip har att ge bistånd till de befrielserörelser som godkänts av FN. Men jag vill påminna om att utrikesutskottet har uttalat att det inte utesluter att man också kan stödja enskilda människor och rörelser där man lider av inbördeskrig och hungersnöd, även om FN inte har erkänt rörelsen i fråga.

1. att riksdagen som sin mening uttalade att den internationella kapprustningen med alla medel borde hejdas, 3. att riksdagen beslutade att som sin mening ge regeringen till känna vad som i motionen anförts om behovet av vidgade möjligheter för de ansvariga för de svenska insatserna i nedrustningsförhandlingarna att lägga ut forskningsuppdrag hos fria forskare. Herr talman! Trots att den tysta våren i så hög grad har drabbat kanslihuset uppenbarar sig då och då fenomen som tycks vara besläktade med den underbara bofinken med det odefinierbara utseendet. Ett kärt tillhåll för denna bofink tycks vara den borgerliga regeringens propositioner. Vi har nu mött fenomenet insprängt i regeringens budgetproposition som behandlar utrikesdepartementets verksamhetsområde. Låt mig redan från början slå fast att vi socialdemokrater i vår reservation inte har vänt oss mot själva anslagskravet under punkten 4 i utskottsbetänkandet. Denna punkt har fått rubriken ”Övriga internationella organisationer m.m.”. När det gäller själva anslagsfrågan är vi överens inom utskottet. Socialdemokraternas invändningar ligger på det administrativa planet. Vi vänder oss — och det med skärpa —- mot den föreslagna metoden. Regeringsförslaget innebär att en ambassadör efter föredragning inför ett statsråd på ett — enligt vår mening — otillräckligt beslutsunderlag skall kunna strö ut svenska statsmedel till olika projekt som aktualiserats av vad som mycket diffust i propositionen kallats ”internationella folkrörelser”. Regeringens motivering för detta nya anslagskrav är mycket knapphändig. Propositionen vimlar av oklarheter, och vi har i utskottet tvingats att ställa många frågor till regeringens företrädare. Många frågor förblev otillräckligt belysta, och vi tvingades därför att begära ytterligare föredragningar. En del oklarheter skingrades, men dess värre ligger alltjämt åtskilligt kvar i ett djupt dunkel. Beträffande yrkandena i anslutning till u-landsforskningen har vi genom den föredragning som hölls av forskningschefen för denna verksamhet fått veta att man redan nu har möjligheter att stödja denna typ av forskning, som gör det möjligt för u-länderna att bättre bygga under sina krav med faktiska uppgifter vid internationella förhandlingar. Det är alltså en av SAREK:s uppgifter. En del faller utanför SAREK:s mandat. Det gäller stöd till allmänna forskningsförberedelser, till enskilda organisationer som inte sysslar med forskning. Det gäller också sådan säkerhetspolitisk forskning eller sådana studier av mänskliga rättighetsfrågor som har svag u-landsanknytning, alltså mer konturlösa uppgifter än de som SAREK svarar för. I den socialdemokratiska reservationen framhåller vi att det stöd som avser internationella forsknings och studiegrupper, med anknytning till u-länderna och deras problem, bör utgå först efter samråd med u-lands 79 forskningsberedningen . På detta sätt slipper vi svårkontrollerade dubbleringar, och riksdagen garanteras att de fastlagda riktlinjerna fullföljs. På dessa två områden finner vi alltså en likartad syn inom utskottet, men med den skillnaden att den socialdemokratiska reservationens text är klarare i sitt språk och mera distinkt i sina krav. När det gäller propositionens yrkande beträffande anslag för de internationella icke-statliga organisationer, som bedriver verksamhet i anslutning till FN-mötena, är oenigheten mellan den socialdemokratiska oppositionen och de borgerliga ledamöterna i utskottet klart uttalad. Enligt min mening borde den emellertid vara onödig om inte de borgerliga drivits av en oförklarlig prestige i sin motvilja att förbättra propositionens innehåll på denna punkt. Vi socialdemokrater har vid behandlingen i utskottet och i anslutning till den specialföredragning som anordnades på vår begäran — en föredragning som f. ö. inte nämnvärt ökade klarheten i detta avsnitt — ställt frågan: Vad menas med internationella folkrörelser? I första omgången fick vi veta att det var ”en brokig blandning organisationer”, och senare fick vi veta att dessa organisationer indelas i tre kategorier. Kategori I skulle alltså omfatta de stora organisationerna av speciell karaktär, sades det, såsom Röda korset och internationella juristkommissionen, som får göra speciella framställningar för anslag. Enligt föredragningen lär de här organisationerna uppgå till åtskilliga hundra, som alltså skulle gå in under begreppet internationella folkrörelser. Vi har frågat hur regeringen skall kungöra att det finns anslag att söka för intresserade organisationer. Inget svar. Vi har frågat hur riksdagens ledamöter skall få insyn i denna anslagsverksamhet, som tycks bli en affär mellan vederbörande ambassadör och regeringen. Inget svar. Tystnaden tycks nu ha spritt sig från kanslihuset till utrikesutskottet. Vad vi däremot fått veta är att bidragsmottagarna skall redovisa till utrikesdepartementet för de bidrag som beviljats för olika projekt. Vi socialdemokrater finner det i högsta grad otillfredsställande att riksdagens ledamöter långt i efterhand skall ges möjligheter att få veta vad som skett. Det kan tydligen först ske genom konstitutionsutskottets granskningsarbete, enligt vad jag förstår. Vi finner det ytterst otillfredsställande att en anslagsgivning för projekt som bedrivs av vissa internationella folkrörelser skall kunna samman blandas med de bedömningar som bär upp svensk utrikespolitik. Det - Nr 96 kan vi inte acceptera. Som exempel på hur man tidigare undgått likartade Fredagen den problem kan nämnas tillkomsten av Utrikespolitiska institutet. Detta — 25 mars 1977 institut tillkom bl.a. för att ägna sig åt upplysningsverksamhet i internationella frågor — ett institut som stod fritt och obundet från de po = Anslag inom litiska bedömningar som måste ske inom utrikesdepartementet. De svarar — utrikesdepartemenför sitt eget material. tets verksamhets Jag vill nu upprepa frågan som ställts under utskottsbehandlingen flera — område gånger: Hur tänker sig regeringspartiernas företrädare att den svenska offentligheten och de svenska folkrörelserna skall få insyn i denna anslagsverksamhet —- som nu skall beviljas i form av rund summa? Under utskottsbehandlingen har det inte givits något svar, och därför yrkar vi i vår reservation att anslag till internationella icke-statliga organisationer enbart bör beviljas över svenska medlemsorganisationer som har anknytning till dessa internationella organisationer. På det sättet befrias vi från risken att i den allmänna debatten utanför vårt lands gränser råka ut för en sammanblandning av stödet till sådana opinionsbildande gruppers verksamheter med våra utrikespolitiska bedömningar. Vi har utgått från att ingen i det här huset vill medverka till denna sammanblandning, och vi är övertygade om att de svenska folkrörelserna med intresse och entusiasm skulle medverka i arbetet att fördela dessa anslag. Vi finner det helt obegripligt att den borgerliga majoriteten varit så tystlåten och ointresserad av att mera ingående diskutera denna fråga i utskottet och vägrat att ansluta sig till vårt ändringsförslag. Om man hade följt vår linje skulle det ha befriat oss från en sådan olycklig sammanblandning som nu på detta sätt möjliggörs genom propositionens förslag. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till den socialdemokratiska reservationen på denna punkt.

Herr talman! Den svenska fredsrörelsen har stora uppgifter, men dessvärre små resurser. Att vi måste stärka intresset för de internationella frågorna har riksdagen sagt många gånger. Det har också växt fram en rikare flora av studier, information och debatt. Det internationella medvetandet är i dag större, kanske t.o.m. betydligt större än vad det var för bara några år sedan. Ändå är det bara ett frö till vad det kunde vara. För att få detta intresse att växa och utvecklas ordentligt måste vi ta rejäla tag om informationsfrågorna, förutom att vi får ge oss in på hela samhällsutvecklingen. Jag skall inte ta upp en diskussion om allt detta, utan håller mig till frågan om information om mellanfolkligt samarbete och utrikespolitiska frågor, som vi har att ta ställning till i dag. Vad skall vi ha för stöd till de organisationer som förmedlar sådan information? Redan förra året begärde riksdagen en utredning om detta, och den borgerliga regeringen vill nu att en särskild utredningsman skall kartlägga inriktning, omfattning och spridningseffekt av organisationernas information. Vi tycker inte att det är nog med den här uppläggningen. Kartläggningen måste ju mynna ut i en politisk slutsats: Hur skall vi bäst forma det fortsatta stödet? Vi vill att man skall starta snarast och hålla en nära kontakt med organisationerna, men dessutom bör representanter för olika politiska partier vara med i arbetet redan från början. Varför anser vi det? Ja, inte därför att vi är låsta vid att utredningar alltid skall ha en bred sammansättning; det får man avgöra från fall till fall. Men i det här fallet står en del att vinna, om partierna kommer tidigt in i arbetet, får vara med i kontakterna med organisationerna, får en chans att påverka kartläggningen osv. Några nackdelar med partirepresentanter i den här utredningen kan vi inte se. Ibland kan en utredning ta längre tid om den har flera ledamöter, men i det här fallet skulle man tvärtom kunna vinna tid, för det gäller ju också att korta ned övergången från kartläggande till diskussion om vad man skall göra. Vi hoppas nu att regeringen utan prestigehänsyn skall pröva hur utredningen skall sättas samman. Vi har utformat vår reservation så, att även om den avslås är regeringen fri att öppna dörren för representanter för olika partier. Medan vi väntar på utredningens resultat vill socialdemokraterna förbättra stödet till fredsrörelsen. Av de organisationer som får bidrag under den punkt som vi nu diskuterar är fredsrörelsen den som får det minsta påslaget — det är den minsta ökningen i kronor, det är den minsta ökningen i procent. Vi har sett på det program som Svenska freds och skiljedomsföreningen och Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet planerar för nästa budgetår, och vi tycker att det är ett spännande och angeläget program. Svenska freds och skiljedomsföreningen har redan genomfört seminarier om skolan och freden och om olika försvarsalternativ. Nu vill man följa upp de seminarierna och dessutom ordna ett annat om fredsarbetet. Man förbereder vidare tillsammans med Rädda barnen en stor utställning om barn och våld. Även när det gäller kursverksamhet, studier och skolverksamhet finns här åtskilligt av intresse i planerna. Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet vill arbeta vidare kring nedrustning och utveckling. Man vill också ta upp frågor om den internationaliserade undervisningen, kvinnorna och freden samt utvecklingen i Sydafrika, och man vill gärna fortsätta med att upplysa om fredsförskning. Socialdemokraterna har tagit intryck av dessa planer. Därför föreslår vi att anslagen höjs till 50 000 kr. för var och en av dessa organisationer. Det gör vi trots att vi i vår budget är närmast asketiska i jämförelse med de borgerliga. Trots de kraftiga prutningar som krävs för att Nr 96 åstadkomma vårt strama budgetförslag är jag glad att konstatera att so Fredagen den cialdemokraterna står eniga om att när det gäller fredsrörelsen skall vi 25 mars 1977 inte pruta, utan då skall vi tvärtom höja regeringens anslag. Herr talman! Frågan om anslagen till utrikesdepartementet, eller ka — område binettet för utrikesbrevväxlingen, som det hette förr i världen, brukar icke väcka några stormar i kammaren. Känslorna brukar icke svalla särskilt högt. Denna behandling brukar karakteriseras av en betydande enighet. Det är ju en enighet som sammanhänger med överensstämmelsen rörande de allmänna målen för vår utrikespolitik. Om inte en sådan överensstämmelse rådde, skulle det ligga nära till hands för dem inom riksdagen som hade annan mening i fråga om FN-arbetet, Europarådsarbetet och OECD-arbetet etc., att i samband med dessa anslagsäskanden anföra sina meningar. Det är ju inte ovanligt i svenska budgetdebatter att man passar på också med en sakbehandling — och det är i och för sig alldeles riktigt att så göra. Det brukar alltså inte vara många reservationer och långa debatter i dessa frågor. I år är det några reservationer. Jag skall inte ta upp den första, som herr Palm i ganska kraftiga ordalag talade för här, den kommer senare att behandlas av annan företrädare för utskottet. Men jag skall gå in på de övriga reservationerna med några få ord. Innan jag gör det vill jag emellertid framhålla att utskottet i sitt betänkande erinrar om organisationen av utrikesdepartementet, som riksdagen behandlade i fjol. Utskottet konstaterar där med tillfredsställelse att vissa förbättringar, som utskottet hemställde om, har genomförts. Det gäller vissa socialförsäkringsåtaganden för personalen utomlands, det gäller hemresor från stationeringsorter, och det gäller framför allt ett vidgat personalutbildningsprogram. Jag skall därutöver bara ge kammaren en upplysning som utskottet har fått. Det gäller vårt FN-anslag och kostnaderna för Sveriges deltagande i fredsbevarande aktioner. Därvidlag har uppstått en viss skuldbörda för FN. Avbetalningarna pågår, men dagens läge är att Sveriges fordran utgör ungefär 110 milj.kr. Det är inte något anmärkningsvärt; jag nämner det bara upplysningsvis. Anslagen till dessa organisationer diskuteras ofta i utskottet. Man får väl säga att debatten ibland försvåras av att en viss löslighet kan konstateras inom vissa organisationer i vad gäller de ekonomiska förhållandena. Detta gäller dock icke de två organisationer som nu är på tal — där finns 83 inte någon sådan anmärkning. Men varje anslagsprövning i dessa fall blir så att säga tilltagen på måfå. Det var därför som utskottet i fjol, vilket ju herr Bergqvist också erinrade om, begärde en översyn och en utredning av dessa anslag. Nu har utskottet fått meddelande om att denna utredning är nära förestående. En utredningsman skall tillsättas, och han kommer att mycket nära samarbeta med berörda organisationer. I avvaktan på utredningens resultat, som väl i sinom tid kommer att ge regering och riksdag ett bättre underlag för prövning av anslagen till olika organisationer, föreslår utskottet det anslag som begärts i propositionen. Utskottet vill understryka att det rör sig om höjningar på ca 18 96 från föregående år, vilket är ganska mycket i närvarande budgetläge. Jag vill också säga att det har förekommit perioder under den tidigare regeringen då dessa anslag stått helt stilla. Så är alltså inte förhållandet nu. Reservationen 3 rör anslaget till SIPRI, Stockholms internationella fredsforskningsinstitut. Där har regeringen föreslagit en höjning från 4 850 000 till ca 5 400 000 kr. Det är ett större belopp än vad som tidigare har ifrågakommit i höjning. Nu yrkar reservanterna på ytterligare 160 000 kr. SIPRI:s verksamhet är allmänt erkänd i världen. Institutet åtnjuter utomordentligt stor prestige. Dess arbete åberopas ofta i internationella sammanhang, och dess objektivitet och opartiskhet har veterligen inte ifrågasatts. När utskottet nu i likhet med regeringen låter anslagshöjningen stanna vid 11,3 96 och därmed prutar på det av SIPRI begärda beloppet med 3,6 96 är detta av flera skäl. Ett skäl är att SIPRI:s höjda kostnader delvis betingas av starkt stegrade tryckningskostnader. Där förefaller lösningen ligga i enkla arrangemang i fråga om tryckning. Och sådana är på väg, har utskottet erfarit. Ett annat skäl är att det väntas en tilläggsbudget. Den lär ha föredagits i regeringen i går. I detta sammanhang har för löpande budgetår — alltså inte det kommande budgetåret, för vilket pengar begärs i den nu föreliggande propositionen — såvitt jag är rätt underrättad ett tillräckligt stort anslag kommit SIPRI till godo för att täcka vissa balanser i fråga om arbetsgivaravgifter och annat. Detta nya anslag kommer för löpande budgetår att uppgå till högre belopp än vad reservanterna föreslagit i dagens ärende. Ytterligare en annan sak: SIPRI kommer att flytta till nya lokaler. De kostnader som uppstår i samband därmed hade också kunnat bli föremål för anslag i den nämnda tilläggspropositionen, om det inte hade varit så, att arbetet fördröjts bl.a. till följd av de överläggningar som måste äga rum enligt medbestämmandelagen. Även på den punkten kommer alltså SIPRI att få del av nya pengar, dock inte för det ändamål som reservanterna åberopar. och det bör betonas att regeringen höjer anslaget i förhållande till nuläget med nära 56 96. Vad resevanterna åberopar är bl.a. att man kan ställa krav på ökade svenska insatser i samband med FN:s extra generalförsamling för nedrustningsfrågor under år 1978. Det är säkerligen riktigt att det då kommer att ställas högre anspråk på Sverige. Detta är naturligtvis ett av motiven för den exceptionellt stora anslagshöjning som regeringen och utskottet föreslår. Det kan tilläggas att utskottet utgår från att regeringen i förberedelsearbetet för nästa års budgetproposition noga prövar och beaktar eventuella ytterligare förstärkningsbehov som då kan göras gällande. Utskottet uttalar, vilket är viktigt i sammanhanget: ”Självfallet bör Sverige inte släppa av på ambitionerna att också i fortsättningen spela en aktiv och ledande roll i det internationella nedrustningsarbetet. Beredningsresurserna torde få anpassas därefter.” — Det finns ingen anledning att ifrågasätta regeringens villighet därtill. Nedrustningsarbetet har i Sverige sedan decennier tillbaka bedrivits under i stort sett enighet partierna emellan, men utskottet uttalar för säkerhets skull att det skall hålla ett vakande öga på regeringens aktivitet i detta sammanhang. Till sist, herr talman, några ord om motionen 1060 om folkrörelsernas kontakt med nedrustningsförhandlingarna. Den har föranlett utskottet att närmare redogöra för de kontakter som förekommer och som visar att folkrörelsernas förbindelser med nedrustningsarbetet har blivit allt viktigare under årens lopp. Utskottet konstaterar att detta är en naturlig och glädjande utveckling. Jag kan tillägga att den samverkan som i detta avseende förekommer mellan regering och riksdag och folkrörelser i Sverige torde vara unik i världen. Jag hänvisar till utskottets redogörelse i detta sammanhang. Så finns det också en motion från vpk om att riksdagen skulle hemställa om åtgärder och initiativ för att stoppa kapprustningen. Yrkandena i motionen är allmänt hållna, och som var och en i denna kammare vet har dessa frågor i högsta grad uppmärksammats från svensk sida. Emellertid har utskottet funnit anledning att i detta sammanhang, där ökade anslag till nedrustningsarbetet har begärts och folkrörelsernas roll i det sammanhanget diskuterats, velat ge en utförlig redogörelse för den svenska aktiviteten i nedrustningsfrågorna. Det har blivit en redogörelse som jag tror är värdefull att ha som en sammanfattning i framtiden, och jag hänvisar till den. Nedrustningsarbetet stöter, som vi alla vet, på stora svårigheter. Det kan knappast effektivt och skickligt bedrivas utan att det råder förtroende framför allt supermakterna emellan. Det förtroendet saknas i betydande mån. Det skulle vara frestande att här närmare utveckla vad Sverige gjort i dessa sammanhang, hur Sverige som en liten alliansfri stat har sökt verka pådrivande på de stora — i stort sett med måttliga framgångar men dock med stor aktivitet och stor intensitet. Jag vill sluta med att säga att även om vägen är törnbeströdd och utrikesdepartemen område lång fram till lyckosamma resultat av nedrustningsförhandlingarna får man aldrig tveka om att gå vidare. Man får inte släppa av på uppmärksamheten. Man måste ta nya krafttag när de gamla inte räcker till. Det mottot har verkligen gällt för de svenska nedrustningsdelegationerna alltifrån 1920-talet, då Branting och Trygger var aktiva i Genéve, till dagens nedrustningsdelegation där Alva Myrdal har gjort och Inga Thorsson gör stora och internationellt uppmärksammade insatser.

Herr talman! I detta betänkande nr 16 från utrikesutskottet behandlas anslagen till utrikesförvaltningen och till vissa särskilda organ som arbetar med utrikespolitiska frågor och därjämte de särskilda anslag som ställs till förfogande för information om Sverige i utlandet och om vår utrikespolitik här hemma. Det har inte gjorts några särskilda förändringar i den här budgeten i förhållande till tidigare budgetar. Vissa utredningar har satts i gång av regeringen enligt intentionerna i tidigare beslut som fattats av riksdagen på utrikesutskottets förslag. Det hälsar vi med tillfredsställelse. Formerna för dessa utredningar kan emellertid ifrågasättas på det sätt som herr Jan Bergqvist i Göteborg nyss har gjort i vad gäller en av utredningarna. På några punkter har man emellertid vidtagit mått och steg som inte är förenliga med god ordning, t.ex. i den fråga som Sture Palm nyss talade om. På andra punkter har vi ifrågasatt anpassningen av anslagen till olika ändamål i förhållande till de aktuella behoven. Herr talman! Jag skall ta upp anslagen till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI. Ansträngningarna att få till stånd en nedrustning har haft föga framgång. Det är uppenbart för envar som följt utvecklingen av militärutgifterna i världen och kan konstatera hur dessa varje år ökar och nu ligger på en mycket hög nivå. Åtskilliga diskussioner om rustningskontroll och nedrustning förekommer, men några mera betydelsefulla nedrustningsåtgärder är inte i sikte. En ofantlig del av tillgängliga resurser i världen används för att framställa vapen och utveckla nya vapensystem. Detta förhållande har en mängd olyckliga effekter. En är att man exploaterar en mycket stor del av världens mest kvalificerade vetenskapsmän och tekniker för detta ändamål, vilket naturligtvis inkräktar på andra angelägna forsknings och utvecklingsuppgifter. Det här är för riksdagen kända förhållanden, men jag tror ändå att vi behöver påminnas om dem och själva påminna andra om dem. Vi har också att rikta uppmärksamheten på att vapenhandeln över gränserna fått en mycket stor omfattning. I ökad grad går strömmen av vapen till länder i tredje världen. Det verkliga värdet av den globala distributionen av vapen, utrustning och tjänster som hör till känner ingen. SIPRI, Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, anser i en av sina skrifter från 1976 att en rimlig uppskattning är ett värde omkring 9 miljarder dollar per år och att beställningar föreligger som snabbt leder till ännu mycket högre tal för denna transferering av vapen. Jag finner det angeläget att vid behandlingen av svenska statens bidrag till SIPRI just exemplifiera verksamheten med institutets strävanden att klarlägga fakta om den globala vapenhandeln. På detta område har SIPRI, förankrat som det är i ett neutralt land, kunnat genomföra ett mycket framgångsrikt arbete. Man har samlat in och sammanställt ett omfattande faktamaterial som ställs till förfogande för information världen över. Det framlagda materialet har också väckt berättigad uppmärksamhet. Det gäller f. ö. också annan dokumentation som SIPRI lagt fram på olika områden. Institutets årsbok är en uppskattad informationskälla som ofta citeras i mycket kvalificerade sammanhang. Institutet har emellertid haft problem att finansiera de olika projekten och tvingats ti!l inskränkningar. Årsboken har fått krympas, man har fått dra in vissa publikationer. Så t.ex. har man fått avstå från att utge mera lättlästa småskrifter på olika språk, som man hade börjat med — en idé som annars visat sig vara mycket god och resulterat i en information genom bl.a. pressen i olika länder som i sin tur har initierat en debatt som tidigare inte förekommit. Som vi socialdemokrater i utskottet framhåller i reservation 3 är det också olyckligt att SIPRI på grund av brist på medel inte i rimlig grad kan delta i internationella möten av olika slag. Inte heller är det ändamålsenligt att institutet håller tjänster vakantsatta av brist på medel. Allt det här tillsammans anser vi reservanter leder till slutsatsen att SIPRI bör få de anslag institutet äskar för sin verksamhet. Herr Hernelius talade nyss om att institutet dels skall få tilläggsanslag för innevarande år, dels kan förutsättas få visst stöd för en flyttning som har ifrågasatts. Jag kan inte finna att dessa uppgifter på något sätt förändrar situationen. Som läget är, med behovet av det arbete som SIPRI bedriver och med SIPRI:s egen finansiella ställning, vidhåller jag yrkandet i reservationen, nämligen att SIPRI får det anslag som institutet har äskat. Jag ber alltså att få yrka bifall till reservationen 3.
Herr talman! Vi behöver inte försöka övertyga varandra om SIPRI:s förträfflighet — på den punkten är vi överens. Vad det rör sig om är ett konkret anslagsbelopp. Jag är övertygad om att vad som föreslås tillsammans med vad som kommer via tilläggsanslagen kommer att ge en god grundval för en fortsatt lyckosam utveckling av SIPRI:s verksamhet. Det kan f. ö. inte skada med en besparingspåminnelse ibland. Här är det fråga om en prutning med 3,6 26 av det begärda anslaget. SIPRI har givit ut en samling böcker, mycket vackra band. Jag kan försäkra kammaren att dessa böcker skulle kunna ges ut på ett betydligt enklare sätt och ändå göra samma nytta. Det är en detalj i sammanhanget, men det är dock ett exempel på besparingsåtgärder som kan ifrågakomma mentets verksam hetsområde och som, enligt vad institutets talesman har upplyst utskottet om, redan är igångsatta. Jag vill tillägga att på svenskt initiativ har FN inrättat en särskild informationscentral rörande nedrustningsåtgärder. Den har fått inte stora men heller inte obetydliga belopp till sitt förfogande. Därigenom kan SIPRI:s verksamhet visserligen ingalunda ersättas, men dess informativa verksamhet kan möjligen till någon del avlastas, framför allt en del av det material som vice ordföranden i utskottet nyss talade om, nämligen lätthanterligare och enklare skrifter för en internationell opinion. Jag vill passa på tillfället, herr talman, att yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Det är tillfredsställande att herr Hernelius menar att de åtgärder som nu vidtas i FN inte gör det mindre angeläget att SIPRI skall få utvecklas. Vi skall lägga märke till att den nya avdelning som nu upprättas i FN på svenskt initiativ har en budget på 10 milj.kr. När vi vet att SIPRI:s verksamhet f. n. kostar närmare 6 milj.kr. kan vi förstå att 10 milj.kr. ändå är en droppe i havet i förhållande till världens informationsbehov. Jag tror därför verkligen att SIPRI behöver uppehålla sin verksamhet. Det är naturligtvis bra om man sparar. Jag tycker att herr Hernelius någon gång skulle demonstrera de där vackra banden. Vad som sker är nu att man begränsar innehållet i dessa skrifter. Det kanske också är bra, och jag har heller inte talat för att allt skall vara vid det gamla. Men man skall ha möjlighet att i fortsättningen skaffa material och fakta för att ge ut skrifterna. Det är detta som man inte kan göra om man inte har tillräckligt med forskare, om man inte har tillräckliga möjligheter att följa utvecklingen. Dessutom är naturligtvis publikationsverksamheten ytterst angelägen. Jag tror inte att FN kommer att överta ansvaret för dessa småskrifter på ett sätt som gör det onödigt för SIPRI att vidareutveckla den idén.
Herr talman!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

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utrikesutskottets betänkande nr 16, som vi nu diskuterar, på alla punkter. Jag avser att i mitt inlägg behandla punkten 4 om övriga internationella organisationer, som också berörs i reservation nr 1. Låt mig konstatera att vi i anslagsfrågan är ense, både från regeringssidan och oppositionen. Vi stöder samtliga förslaget om att anslå en halv miljon kronor till olika internationella frivilliga organisationer och till internationella forsknings och studiegrupper. Det kan gälla verksamhet i anslutning till FN-möten, det kan gälla konferenser och symposier med medverkan av forskare, politiker och inflytelserika företrädare för olika ämnesområden. Vi tror att en aktivitet av detta slag är angelägen att stimulera och främja. Det gäller ofta att skapa en internationell medvetenhet, en förståelse av invecklade sammanhang. Det gäller också att skapa förutsättningar för en i vid mening fri och demokratisk diskussion inom för internationell samlevnad avgörande frågor: nedrustnings och miljöfrågor, resursfrågor, befolkningsfrågor, den nya ekonomiska världsordningen och dess konsekvenser etc. Det gäller, som också har klargjorts i betänkandet, verksamhet av klart avgränsad karaktär, deltagande i vissa möten, genomförande av enskilda studieprojekt och konferenser av olika slag. Herr Palm, som berörde den här frågan, uttryckte sig i utomordentligt kritiska ord om behandlingen i utskottet och över huvud taget om informationen i sakfrågan. Jag vill säga att det var inte precis någon fin bofink han gav intryck av. Efter att ha varit med i utskottet och utskottets behandling är min slutsats den, att om det fortfarande är dunkelt för herr Palm tror jag inte att det beror på den information som lämnades i utskottet. Han befarade också att det skulle vara ett otillräckligt beslutsunderlag när bidragsfrågor kommer att avgöras. Det har framgått av den infor mation vi har fått att det blir flera tjänstemän inom utrikesdepartementet som berörs av de här frågorna. UD-tjänstemännen behandlar ofta frågor som rör lika viktiga ämnen, och ibland också mycket större belopp. Jag förstår inte varför man just på den här punkten skall misstänkliggöra den framtida behandlingen och utgå från att det kommer att vara ett otillräckligt beslutsunderlag. Varför skulle de som handlägger det här ärendet inte handla med den objektivitet och det ansvar som är utmärkande för förvaltningen? Jag vill slå fast att det klart sägs i utskottets betänkande att beslut om anslag bör fattas så, att dubbleringar undviks. Vi har också skrivit in att samråd bör ske när anslag övervägs till ämnesområden som berörs av SIDA:s eller SAREC:s stödverksamhet för liknande ändamål. Att alltid gå över svenska medlemsorganisationer finner vi emellertid vara onödigt krångligt och byråkratiskt. Däremot skulle det förvåna mig om inte de internationella organisationer som har svenska avdelningar skulle hålla sina svenska medlemsgrupper informerade om sina planer på att söka bidrag från den svenska regeringen. När man i den socialdemokratiska reservationen — och nu också herr Palm här i kammaren — talar om icke önskvärda bindningar till den svenska regeringens politik, då är man med förlov sagt ute på djupt vatten. Vad är det för bindningar som skulle kunna uppstå? Både Holland och Canada har ju varit föregångsnationer i fråga om stöd till internationella frivilliga organisationer, och något sådant beroendeförhållande som här befaras har inte uppstått där heller. Jag tycker, herr talman, att man inte skall göra detta krångligare än det är. Det är på tiden att Sverige - som ju bl.a. på u-landsområdet och i fråga om nedrustningen har haft ambitioner att vara ett föregångsland — nu börjar stödja den här verksamheten. Om det sker ökar källorna till finansiering, och detta bidrar i sin tur till att öka handlingsfriheten hos berörda organisationer och studiegrupper. Att då tala om beroendeförhållanden är missvisande.
Herr talman! Jag vill deklarera att vi vid utskottsbehandlingen blev en smula oroade när man talade om ”en brokig samling s.k. internationella folkrörelser” och om att långt över hundratalet organisationer kan bli aktuella. Det är väl alldeles självklart att det måste bli ganska stora svårigheter att välja bland dem som hör av sig. Jag vill erinra herr Wirmark om hur det var när vi i september 1971 var i Lusaka. Då kom, utöver Frelimo, en rad representanter för olika befrielseorganisationer med skiftande ambitioner och ville på ett eller annat sätt bli uppmärksammade av den svenska delegationen. Det är ju mänskligt att ta fel när man skall stödja olika grupperingar, så jag vill inte rikta någon anmärkning i det avseendet. Men vad vi bedömer som farligt är att en hög tjänsteman med ambassadörs rang skall kunna sitta och klassificera och bedöma dessa frågor, med de risker mentets verksam hetsområde 9” det innebär för att man inte kan hålla isär alla dessa organisationer. Hur vi bedömer dessa organisationers verksamhet kopplas så lätt samman med vårt sätt att se på de utrikespolitiska spörsmålen. Jag vill också erinra herr Wirmark om hur det uppstod diskussioner om vilka befrielserörelser som skulle stödjas under Angolas befrielsekrig. Det skulle vara ganska intressant att gå tillbaka till den långa lista på organisationer som man från olika håll då i första hand var intresserad av att stödja. Jag är säker på att herr Wirmark minns hur svårt det då var att göra bedömningar och hur lätt det är att komma fel. Liknande exempel finns i det här aktuella sammanhanget, och det är som sagt lätt att göra felaktiga bedömningar. Herr Wirmark säger vidare: För herr Palm står dunklet kvar även efter alla föredragningar. Ja, vad som skulle komma att stå alldeles klart efter alla dessa föredragningar, det är att detta läge är oerhört oklart. Det är det intryck som är kvar. Jag skall inte citera alla promemorior vi har fått, men så särskilt distinkta i olika avseenden är de faktiskt inte. Sedan säger herr Wirmark att samråd bör ske innan man beviljar pengar till organisationerna. Ja, det är inskrivet i betänkandet. Men hur skall detta samråd ske? Det har vi inte fått besked om. Med vem skall detta samråd ske? Det har vi ännu inte heller fått klarhet i. När herr Wirmark tycker att jag rör mig på lösan sand vill jag påstå att utskottets majoritet denna gång kommit fel. Det vore beklagligt om riksdagen slöt upp bakom utskottsmajoriteten på den här punkten.
Herr talman! Om herr Palm tycker att det som sagts i propositionen och vid behandlingen i utskottet på denna punkt är så dunkelt, har jag svårt att förstå logiken. Ni går ju ändå med på ett anslag av en halv miljon kronor till detta ändamål. Det sägs direkt ut i utskottsbetänkandet för den som vill läsa att man i frågor där SAREC och SIDA ger anslag av likartad natur skall samråda med dessa båda organisationer. Jag vet inte när det har blivit regel här i riksdagen att i utskottsbetänkanden ange exakt med vem i olika organisationer man skall samråda. Till slut vill jag upprepa att de ärenden detta berör kommer att handläggas av flera tjänstemän på utrikesdepartementet, och det finns ingen anledning att förmoda att den objektivitet och det ansvar som brukar tillämpas i förvaltningen kommer att eftersättas här. Det är heller inte en naturlig jämförelse som herr Palm gör med befrielserörelser. Här gäller det internationella organisationer. Att bedöma befrielserörelser är ofta betydligt svårare. Om internationella organisationer är dock information tillgänglig på ett helt annat sätt, och man vet av erfarenhet vilka organisationer som är betydelsefulla och vilka som har för vana att göra goda och bra projekt.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten, men jag vill bara erinra om att detta avsnitt i propositionen har väckt uppseende bland sakkunniga på det revisionella området, som funnit det mycket märkligt att här bevilja en rund summa utan att närmare definiera hur den skall portioneras ut. Jag skulle kunna dra både författningssamlingar och andra handlingar för att visa att vi ger oss in på ett område där riksdagen ställs vid sidan och inte får veta vad det handlar om för anslag förrän långt i efterhand vid granskningen i konstitutionsutskottet. Vi ställs helt vid sidan. Det blir en affär mellan vederbörande ambassadör och utrikesministern eller kanske regeringen som kollektiv. Det vill vi socialdemokrater inte acceptera.
Herr talman! Jag finner det inte konstigare att man ur detta anslag fördelar olika bidrag än att man gör det ur många andra anslag som riksdagen beslutat och där olika delar av förvaltningen har den slutliga fördelningsrätten. Där gäller det också ofta betydligt högre belopp.

Herr talman! Jag instämmer gärna i utrikesutskottets konstaterande och i vad herr Hernelius sagt tidigare i debatten om att Sverige länge haft en framträdande och pådrivande roll i nedrustningsförhandlingar och nedrustningsdebatt. Det har vpk också påpekat i sin motion, där vi just framhåller den svenska traditionen på detta område. Men vi ser inte den traditionen som något hinder för riksdagen att göra ett uttalande om att den internationella kapprustningen måste hejdas. Att denna åsikt har ett starkt stöd i Sveriges riksdag, som utskottet ju självt säger, borde rimligtvis göra ett sådant uttalande ännu mer naturligt. Låt vara att det är ett allmänt hållet yrkande som framförs i vår motion och att vi vet att den här uppfattningen redan delas av en överväldigande majoritet — det vore ändå en manifestation som skulle ytterligare understryka Sveriges inställning i den här frågan. Det finns emellertid en liten hake här, och det är vår egen roll i den internationella rustningskarusellen. Vi framhåller ofta att Sverige som liten stat inte kan gå först och vara något föredöme när det gäller nedrustning. Den uppfattningen har framförts senast av statsministern i förordet i propositionen om inriktningen av vår egen säkerhets och försvarspolitik. Herr Göransson har också i debatten här tidigare talat varmt för anslag till nedrustningsåtgärder, när han pläderade för den reservation i ärendet som vi gärna vill stödja. Nu är det ett faktum att vi håller fjärdeplatsen i världen när det gäller försvarsutgifter räknat per invånare, att vi har en i jämförelse med många andra länder högt utvecklad försvarsindustri och att vårt flygvapen fortfarande är störst i Europa. Då blir det politisk dubbelmoral att gå ut och kräva nedrustning av andra, små eller stora stater. område Jag vill här citera Alva Myrdal, samma citat som återfinns i vår motion. Hon säger: ”Alla nationer syndar genom att hålla så tyst om kapprustningens vanvett och genom att delta i världens militarisering, om ock i blygsammare skala.” Det är klart att vi i absoluta tal intar en blygsam position, men relativt håller vi oss väl framme i de här sammanhangen, som jag nämnde förut. Det är en dålig ursäkt och en svag tröst att andra nationer är värre än vi. Den ständigt ökande dokumentationen om vilka höjder rustningen har nått och vilka mängder av resurser, både mänskliga och materiella, som förslösas kan inte annat än förskräcka. Den tekniska utvecklingen på vapenområdet går också mycket snabbt. Detta gäller både vad vi brukar beteckna som konventionella vapen och inom kärnvapenområdet. Det har nu en tid talats mindre om kärnvapen än man gjorde för 10 eller 20 år sedan. Vi har på något sätt invaggat oss i en uppfattning om att de inte kommer att användas. Samtidigt pågår en utveckling mot alltmer differentierade kärnladdningar, både mindre och större typer. Även vapenbärarna utvecklas och får allt större precision. En annan faktor i sammanhanget är den internationella vapenhandeln. Dess roll i de här sammanhangen måste vi verkligen uppmärksamma. Den levererar inte enbart handeldvapen, kulsprutor och andra gängse artiklar i branschen. Nej, nu kan man köpa allt som behövs i en modern armé, inom en snar framtid också ganska säkert kärnvapen. Jag kunde fortsätta på det här sättet och stapla skrämmande fakta; det finns övernog av dokumentation, såsom jag nämnde tidigare, som ständigt tas fram av fredsforskningen, inte minst i det här landet. Jag vill till slut helt kort beröra det andra yrkandet i vår motion. Vi menar att regeringen bör ta initiativ i nedrustningsfrågor, framför allt i FN. Utskottet nämner en hel rad av initiativ som redan har tagits. Det är bra. Men det är också ett faktum, som utskottet direkt erkänner i sin skrivning, att FN inte spelat den roll inom nedrustningsområdet som varit önskvärd. Det framgår av att arbetet i FN:s nedrustningskommitté legat nere fram till februari i år. Alltså finns det utrymme för nya initiativ från den svenska regeringen, och det är vad vi har uttryckt i vår motion. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till motionen 672.

Herr talman! Några kamrater och jag har i ett par motioner — 1060 och 1061 — försökt att få riksdagen att förstärka det svenska fredsarbetet. Utrikesutskottets socialdemokratiska ledamöter är inne på samma linje i sina motioner 1055 och 1056. Även om det i båda fallen rör sig om relativt obetydliga belopp, har motionerna gått samma öde till mötes — avstyrkan av majoriteten. Hur resurser i det internationella perspektivet skall kunna omfördelas från kapprustningen till insatser för internationell rättvisa och utveckling är väl vår tids ödesfråga. Men trots att nedrustningsförhandlingar förts i åtskilliga år har endast partiella framsteg gjorts, vilka långt ifrån hejdat — Nr 96 kapprustningen. En intensifiering av nedrustningsarbetet på alla plan är Fredagen den därför trängande nödvändig. 25 mars 1977 Alva Myrdal har i sin nyligen utgivna bok Spelet om nedrustningen framhållit vikten av en medveten, långsiktigt planerad påverkan på den = Anslag inom allmänna opinionen till förmån för nedrustning. Detta gäller även vårt = utrikesdepartemenland. De omfattande insatser som Sverige gjort och gör på nedrustnings = tetsverksamhetsområdet borde självfallet i långt större utsträckning än som nu är fallet område även i sina enskildheter vara uppburna av en stark och levande opinion. Svårigheterna att nå dithän är dock, som har framhållits här tidigare, uppenbara, inte minst med hänsyn till att frågorna är mycket svåra att överblicka och tränga in i. Men detta bör, som herr Jan Bergqvist i Göteborg framhöll, inte utesluta att nya försök i denna riktning görs. Särskilt viktigt i detta hänseende är enligt Alva Myrdal ett aktivare engagemang av de breda folkrörelserna i nedrustningsarbetet. I vårt land har på denna punkt positiva initiativ tagits, bl.a. genom tillsättandet av en särskild ambassadör för folkrörelserna. Jag hälsar det med tillfredsställelse. Men ytterligare insatser är nödvändiga. I motionen 1060 för vi fram tanken att en lämplig form för sådana kontakter kunde vara skapandet av ett nedrustningsråd med uppgift bl.a. att utgöra en referensgrupp åt den svenska nedrustningsdelegationen. Till ett sådant råd skulle folkrörelserna kunna inbjudas att nominera representanter, varjämte de för nedrustningsinsatserna ansvariga självfallet borde ingå. Rådets sekretariat borde förläggas till UD. Det kan också vara värt att pröva om inte ett sådant råd på sikt skulle kunna leda till ett ökat intresse för nedrustningsarbetet. Utskottet redogör för de vidgade folkrörelsekontakter som tagits under senare år, och jag ser dessa — tillsammans med utskottets uttalande att vid behov dessa frågor kunde tas upp till prövning inom nedrustningsdelegationen — som ett löfte för framtiden i den här frågan. Behovet av vidgade folkrörelsekontakter är ett motiv, men ingalunda det enda, för en förstärkning av nedrustningsarbetets administrativa resurser. För initierade personer är det en källa till förvåning att så omfattande och kvalificerade insatser kunnat arbetas fram med så knappa resurser som det ändå är fråga om. I längden framstår emellertid detta som en ohållbar situation. Förhandlingarna spänner över allt fler frågor och blir allt svårare, och diskussionen förs i allt flera fora. Ett färskt exempel på detta är beslutet att inkalla FN:s generalförsamling till en extra session sommaren 1978 kring nedrustningsfrågorna. I ljuset av allt detta förefaller en förstärkning av nedrustningsarbetets administrativa resurser nödvändig. För en kvalificerad beredning av nedrustningsfrågorna är självfallet också forskningsinsatser av stor betydelse. F. n. utförs forskning av betydelse för de svenska nedrustningsinsatserna främst inom FOA:s ram. Därjämte står något hundratusental kronor till förfogande från UD:s kommittéanslag. 95 Nedrustningsarbetet drar självfallet också i hög grad nytta av det arbete som utförs vid SIPRI här i Stockholm, och det är viktigt att vi förstärker dess möjligheter att fungera, som bl.a. fru Lewén-Eliasson framhållit. Med tanke på SIPRI:s klart internationella karaktär är det dock svårt att tänka sig att institutet skall kunna åta sig speciella projekt just för svensk räkning. I motionen 1061 har vi begärt förhöjning av anslaget till fredsorganisationerna. I reservationen 2 yrkas också en höjning med 35 000 kr., i avvaktan på den översyn som är aviserad och som snarast bör komma till stånd. Jag vill gärna understryka vad Jan Bergqvist i Göteborg sade, nämligen att den översynen bör göras av en parlamentariskt sammansatt grupp. Jag hoppas mot bakgrund av utskottsmajoritetens skrivning och reservationen att ifrågavarande utredning kommer till stånd och att den blir så bred som möjligt. Jag yrkar alltså bifall till reservationen 2. I den historik som Per Anders Fogelström har gjort om fredsrörelserna i Sverige påpekas att lottorna i Sverige under en månad får lika mycket pengar som fredsrörelserna i Sverige har fått under 90 år. Där har vi litet grand av proportionerna i det som vi nu diskuterar. Jag ber alltså att få yrka bifall till reservationerna 2, 3 och 4.
Herr talman! Vad som har yttrats i debatten nu föranleder egentligen inga ytterligare kommentarer från min sida. Jag vill till herr Göransson bara säga att om nedrustningsdelegationen har önskemål så har delegationen i sig sådan tyngd, genom sin sammansättning, sin ordförande och ledamöterna från olika partier, att der säkert förmår ge uttryck åt sina önskemål på ett effektfullt sätt. Till herr Svensson i Kungälv vill jag bara säga att det förstärkningsarbete som herr Svensson efterlyser pågår. De medel som har ställts till förfogande för detta är i varje fall icke knappare, snarare rikligare än vad den föregående regeringen har åstadkommit. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Fröken Pehrsson har frågat socialministern om han är beredd att verka för att utbildning av personal för synträning och service till synhandikappade snarast påbörjas. Enligt fastställd ärendefördelning är det jag som har att besvara frågan. På en synhjälpscentral erfordras främst följande yrkeskategorier: ögonläkare, legitimerad optiker och synpedagog. Av dessa är det synpedagogerna som har det största utbildningsbehovet. 100 Det ankommer på universitets och högskoleämbetet att fortlöpande beakta behovet av pedagogisk personal för undervisning och träning av synsvaga. Dimensioneringen av utbildningsplatserna på speciallärarlinjen behandlas i det årliga budgetarbetet.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

Huvuduppgifterna för synhjälpscentralen är två, nämligen den pedagogiska synträningen och den Adl-tränande verksamheten. Dessutom hör uppträning av läs och skrivförmågan till de viktigaste uppgifterna för synhjälpscentralerna. För att dessa centraler skall fungera behövs personal. Landstingsförbundet har låtit sammanställa en rapport om synhjälpscentraler och behoven av personal för dessa centraler. Enligt denna rapport behövs det, som statsrådet nämnde i sitt svar, ögonläkare, optiker och synpedagoger. Vi vet att det i dag råder brist på ögonläkare och optiker, men det finns ändå en del. För synpedagoger har vi emellertid ingen reguljär utbildning. Det är verkligen att beklaga. I den rapport som jag nämnde framhålls att det för de närmaste fem åren behövs 20-30 synpedagoger för att de synhjälpscentraler som planeras och som är inrättade skall kunna fungera och hjälpa de synskadade. Man räknar med att det vid slutet av denna femårsperiod vid varje landsting skall finnas en synhjälpscentral med en utbildad synpedagog. Fullt utbyggd kommer verksamheten vid synhjälpscentraler i ett normallandsting att kräva omkring tre synpedagoger. Jag vet att utbildning planeras och så småningom kommer i gång. Men denna utbildning är otillräcklig och måste byggas ut. Det är angeläget att staten stimulerar och driver på utbildningen, så att den snabbt kommer i gång. De synskadade behöver den hjälp som synpedagogerna kan ge, och de har också rätt att kräva att samhället medverkar med nödvändiga utbildningsresurser.

Herr talman! Självfallet delar jag fröken Pehrssons uppfattning att det är en oerhört viktig verksamhet som skall bedrivas i de synhjälpscentraler som nu är under uppbyggnad.

i högskolepropositionen har därför regeringen föreslagit att UHÄ skall bemyndigas att inom ramen för oförändrad medelstilldelning vid behov göra en omfördelning mellan utbildningsplatserna. Enligt uppgift från UHÄ har man nu, som jag sade, på försök tagit in två studerande inom ramen för de 15 platserna för lärare för synskadade. De utbildas efter det förslag till utbildningsplan som jag tidigare har nämnt. UHÄ kommer enligt uppgift troligen i sin anslagsframställning för nästa budgetår att föreslå att utbildning av synpedagoger får anordnas i huvudsak efter den utbildningsplanen. Det är UHÄ som fastställer utbildningsplanen, och kontakt hålls fortlöpande mellan UHÄ och Landstingsförbundet i den här frågan.
Herr talman! Jag vill säga tack till statsrådet för det uttömmande svar som jag fått angående utbildningen. Jag vet att det pågår en hel del. Och det är ytterligt väsentligt att man kan planera så att den här utbildningen kommer till stånd. Vi vet att det finns ungefär 1000 personer på en miljon människor i vårt samhälle som enligt den rapport jag tidigare nämnde är klart kvalificerade för synrehabiliterande åtgärder. En del av dessa behöver både långvarig träning och ibland återkommande träning. Vi vet också att framstegen inom svagsynstekniken i kombination med omsorgsfull träning har ökat möjligheterna att utnyttja synrester. Detta har medfört en ökad efterfrågan på den typ av vård som synhjälpscentralerna kan erbjuda. Jag tycker att samhällets strävan måste vara att nå ut med god vård till de grupper som behöver den. Tack än en gång för svaret!

Herr talman! Herr Hellström har frågat mig när jag avser att lägga fram förslag för riksdagen i anledning av barnstugeutredningens betänkande Barns sommar. Barnstugeutredningens förslag i betänkandet Barns sommar utgör enligt min mening en god grund för hur barnens behov av omsorg och aktivitet på sommaren skall kunna tillgodoses. Jag anser också liksom herr Hellström att det är viktigt att inventera befintliga sommar och lägergårdar samt att på grundval härav upprätta en upprustningsplan. Med hänsyn till att förslagen i betänkandet bereds inom socialdepartementet är jag inte nu beredd att ange en tidpunkt för ett eventuellt förslag till riksdagen i denna fråga.

Herr talman! Jag får tacka socialministern för svaret på min fråga. Det är ju ett positivt svar, där det sägs att utredningens förslag är en god grund för hur barnens behov av omsorg och aktivitet skall kunna tillgodoses. Det finns dessutom en remissopinion på förslaget som i stort instämmer i den uppläggning som utredningen hade när det gäller t.ex. fritidshemmen som en basresurs, öppen under sommaren, när det gäller prioritering av föreningslivet, när det gäller synen på upprustningen av sommargårdar och också när det gäller finansieringsfrågor. Nu är en del av de förslag som är framlagda i betänkandet av mera brådskande natur. Andra förslag kan kanske mera vara sådana att kommunerna kan ta fasta på dem när de så önskar. Men särskilt brådskar det med förslaget om en upprustning av sommargårdar och föreningarnas lägergårdar och en inventering av vilka gårdar som snabbt behöver ett stöd från samhället. Det är ju i själva verket så att sommargårdar under ett antal år har lagts ned och läggs ned i rask takt, eftersom huvudmännen inte anser sig kunna klara de krav som ställs i lagar och förordningar av olika slag, exempelvis när det gäller brandskydd. Den statistik som utredningen lägger fram redovisar en otrevlig tendens till nedläggningar, och denna utveckling pågår fortfarande. Därför menar jag att det är viktigt att detta förslag, som har fått ett brett remisstöd, tas upp snabbt och att huvudmännen - kommunerna och föreningarna —- tillsammans med tillsynsmyndigheten, socialstyrelsen, och arbetsmarknadsstyrelsen gör en inventering och att den plan som detta arbete resulterar i kan gå in som en prioriterad del i arbetsmarknadsstyrelsens beredskapsprogram. Det är ett direkt brådskande förslag. Socialministern fick en fråga om det aktuella betänkandet i en intervju i Fackläraren i slutet av förra året. Intervjuaren pekade där på att barnstugeutredningens sista betänkande Barns sommar hade kommit under våren och frågade: Kan vi vänta oss en proposition på den snart? Då svarade socialministern: Vi har diskuterat utredningen på departementet under mina första veckor där, och jag räknar med att redan i budgetpropositionen i januari kunna presentera en del förbättringar, som bygger på detta betänkande. Jag vill nu fråga socialministern vad som har inträffat efter intervjun och som gör att man dels skjutit upp denna presentation, dels nu i svaret —- vilket ju är mindre positivt — talar om tidpunkten för ett eventuellt förslag i riksdagen i denna fråga.

Herr talman! Som jag nämnde i mitt svar håller vi på att bereda ärendet i departementet, och den prövningen omfattar samtliga förslag i betänkandet Barns sommar. Som herr Hellström vet behöver inte alla förslag i ett betänkande föreläggas riksdagen. Vissa är av den arten att det närmast ankommer på regeringen och socialstyrelsen att fatta beslut om dem. Den fortsatta beredningen i socialdepartementet får utvisa hur den här frågan bäst skall lösas. Det är riktigt att remissinstanserna har varit positiva till utredningens förslag om statsbidrag och annat ekonomiskt stöd till kommunernas och föreningarnas 'sommarverksamhet för barn och ungdam. Men när det gäller utformningen av t.ex. det föreslagna statsbidraget till sommarverksamheten framförs olika åsikter. Det är bl.a. av detta skäl som regeringen beslutat företa en närmare genomgång av konsekvenserna för föreningslivet och kommunerna med anledning av det här förslaget. Vi har nyligen fattat ett beslut om att ta 4 milj.kr. ur allmänna arvsfonden till ytterligare försöksverksamhet med fritidsaktiviteter för barn mellan sju och tolv år under sommaren 1977. Syftet med detta är att vi skall pröva oss fram och utveckla olika former av dagläger, sommargårdar osv. Jag hoppas att detta också skall ge ett gott resultat och vara till vägledning för det fortsatta arbetet.
Herr talman! Till socialministerns senaste yttrande är väl bara att tilllägga att i den mån remissinstanserna — i varje fall som jag uppfattat dem — haft en avvikande mening om statsbidragen gäller det i regel inte själva konstruktionen utan beloppens storlek. Det finns kommuner och andra som menar att det borde ha anslagits mer pengar och att vi var för snåla i vårt förslag. Men vi utgick ifrån en — som vi uppfattar det — realistisk utbyggnadstakt. Jag menar att det är fullt möjligt och inte ekonomiskt orimligt att srabbt genomföra den typ av förslag vi lade fram, naturligtvis med de förbättringar som remissinstanserna kan ha påpekat. Det förtjänar att understrykas att Gävle kommun, som har prövat just den typ av insatser vi föreslagit i utredningen, inte bara tillstyrkt själva förslaget utan även storleken på statsbidraget och menat att det skulle vara ett värdefullt tillskott. Av den anledningen borde det finnas möjlighet att komma fram genom att följa utredningens förslag. Jag vill ånyo understryka hur angeläget det är att den här upprustningsplanen kommer fram snabbt. Under den sommar vi nu står inför kommer säkerligen varje månad ytterligare en rad sommargårdar att läggas ned om samhället inte aktivt hjälper till. Tyvärr har barnens sommar varit ett område som visats ytterst litet intresse i den allmänna debatten under lång tid. Man har trott att barn har det hyggligt under sommaren. Det finns stora möjligheter till fritidsaktiviteter, men tyvärr vet vi att i många avseenden minskar möjligheterna till fritidsaktiviteter på sommaren. Fritidshem och skolor stänger. För stora grupper av barn ökar problemen under sommaren. Därför är det angeläget med skyndsamma åtgärder.

327, och anförde: Herr talman! Fru Backberger har frågat vilka åtgärder som jag avser att vidta med anledning av den senaste tidens debatt i pressen där det har framkommit att mentalsjukvården är ett konsekvent eftersatt vårdområde både resursmässigt och vårdideologiskt. Även jag är medveten om att det föreligger stora problem inom mentalsjukvården. Under senare år har dock en upprustning både materiellt och personellt av denna vårdsektor påbörjats. Bl. a. har antalet tjänster för läkare med specialistutbildning ökat från drygt 500 till ca 720 under perioden 1970-1975. Enligt landstingens planer beräknas antalet specialistutbildade läkare komma att uppgå till 955 år 1981. Även beträffande övrig personal har en betydande ökning skett. Det är också glädjande att konstatera att möjligheterna att vårda psykiskt sjuka i öppen vård har förbättrats starkt. Antalet besök i öppen vård har ökat från ca 600 000 år 1970 till drygt 700 000 år 1975. Av landstingens planer framgår att man räknar med att antalet besök i öppen vård skall öka till drygt en miljon år 1981. den Om ökade resurser till mentalsjukvården 110 Mycket återstår emellertid att göra. Det är angeläget att resurser finns för förebyggande åtgärder, tidig diagnos och behandling samt eftervård och stödåtgärder av olika slag. Jag vill här erinra om den omfattande utbyggnad av vårdcentraler som f. n. pågår. Dessa vårdcentraler är ofta planerade för ett nära samarbete mellan sjukvård och socialvård. De bör därför utgöra en god bas för den öppna psykiatriska verksamheten. Personalkontinuitet och närhetsservice är av stor betydelse inom all sjukvård, inte minst inom psykiatri. Jag vill peka på att frågor om kontinuitet, lagarbete och arbetsuppgifter för olika personalkategorier kommer att behandlas av den kommitté om sjukvårdens inre organisation som jag nyligen har tillkallat. Jag kan också nämna att jag har bemyndigats att tillsätta en arbetsgrupp inom socialdepartementet med uppgift att bl.a. kartlägga nuvarande vårdresurser inom äldresjukvården och ge underlag för beslut om ytterligare åtgärder inom olika delområden. Också vården av senil-dementa patienter kommer därvid att behandlas. Viktiga ansvars och rättssäkerhetsfrågor utreds av medicinalansvarskommittén. Kommittén räknar med att kunna redovisa resultaten av sitt arbete under innevarande år. Den inom socialstyrelsen pågående översynen av lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall beräknas bli slutförd i höst. Under de senaste åren har pågått en livlig ideologisk debatt om den psykiatriska verksamheten. Jag tror att denna debatt i stort sett har varit nyttig. Den har ofta inspirerat till försök med nya vård och behandlingsmetoder. Det är enligt min mening angeläget att en öppen och konstruktiv debatt förs om alla faktorer som kan påverka den mentala hälsan och om de åtgärder som lämpligen bör vidtas för att förhindra eller bota psykiska sjukdomar.

Herr talman! Jag tackar fru Troedsson för det positiva och ambitiösa svaret. Den akuta anledningen till min fråga är den senaste tidens rapporter om svåra missförhållanden på Beckomberga mentalsjukhus. Rapporterna kommer från såväl personal som patienter. Man vittnar om misshandel, om vanvård och om att patienter som lever i förvirringstillstånd används för medicinska experiment. I en artikel i Aftonbladet den 7 mars i år säger personalen på avdelning 64 bl.a. så här: ”Den fysiska misshandeln, övergreppen mot patienterna — det är hemska historier. -—- Men sånt kan utredas och begripas. Värre är det att komma åt det dolda våldet som förekommer på Beckomberga. Den överlägsna, nedvärderande attityden till patienterna, omänskligheten i vården som går ut på förvaring i stället för rehabilitering.” Vårdarna säger vidare att hierarkin måste angripas, avdelningspersonalens uppgifter måste uppvärderas, läkarna måste tvingas eller lockas ner från sina höjder, och det måste över huvud taget vara ett mera jämlikt arbete. På Aftonbladets fråga varför vården i stort sett är så dålig och kon ”Politiker och ansvariga har inte satsat på psykvård. Bara 1/40 av nettodriftskostnaderna för sjukvården går till den psykiatriska vården. Landstinget betalar en struntsumma till oss. Vidare har personalen låga löner och dålig utbildning.” Jag kan tillägga att det är bra att antalet läkare ökar, men fortfarande saknar 55 26 av personalen utbildning och på åtminstone en avdelning på Beckomberga är personalomsättningen per år 100 926 — alltså av hundra nyanställda har alla hundra slutat efter ett års anställning. Var och en som har arbetat på mentalsjukhus vet att förhållandena på Beckomberga inte är enastående. Beckomberga är alltså ganska karakteristiskt för svenska mentalsjukhus. Jag vill fråga vilka åtgärder fru Troedsson ämnar vidta i dagsläget för att bryta ner den auktoritära strukturen, för att hindra att den snabba personalomsättningen fortsätter — något som naturligtvis försvårar en bra vård, dvs. en god kontakt mellan vårdare och patienter — och hur fru Troedsson kommenterar uppgifterna om-att mentalpatienter används som försöksobjekt för medicinska experiment.

Herr talman! Fru Backberger tog upp förhållandena vid ett enskilt sjukhus. Jag kan inte beröra dem, eftersom de är föremål för utredning, men mentalsjukvården har utan tvivel varit ett mycket eftersatt område inom sjukvården. Förhållandena i dag i skilda delar av landet är mycket olika. Den hundraprocentiga personalomsättning som fru Backberger talar om gäller vid det sjukhus hon har nämnt. Däremot är förhållandena lyckligtvis annorlunda i andra delar av landet. Jag tror att det är farligt att generalisera på detta område lika väl som på något annat. Som framgår av mitt frågesvar återstår mycket att göra. Jag har, som jag nämnde, satt i gång en hel del utredningar om frågor som mycket har att göra med problem som återfinns inom den psykiatriska vården. Ökade insatser behövs också inom den förebyggande vården, den decentraliserade öppna sjukvården och eftervården. Vi kan vara helt överens om detta. Rättssäkerhetsaspekter kommer i mycket stor utsträckning att tas upp av medicinalansvarskommittén, vilken, som jag nämnde, kommer med ett slutbetänkande i år. Vidare har intresset för teamarbete och engagemang av patienterna i vården starkt ökat. Det området kommer att behandlas av utredningen om sjukvårdens inre organisation. Jag tror för min del att det är angeläget att relativt förutsättningslöst pröva olika vårdformer inom psykiatrin. Så sker också på olika håll i landet. Men jag vill försäkra fru Backberger än en gång att jag kommer att följa utvecklingen på det här området med allra största uppmärksamhet.
Herr talman! Tack för beskedet! Men jag vill poängtera att läkarutbildningen har samma inriktning på alla sjukhus. Den är ensidigt inriktad på kroppsvård. Personalens utbildning — eller brist på utbildning — är densamma över hela landet. Samtliga mentalsjukhus har ungefär samma ekonomiska resurser, även om personalen kan vara mer eller mindre modernt inriktad och mer eller mindre ambitiös. Jag vill också erinra om Pockettidningen R:s temanummer om Sundby sjukhus utanför Strängnäs — nr 1 år 1975. Det sjukhuset uppvisar samma auktoritära struktur, samma glädjelöshet, samma förvaringsideologi som har kommit fram i reportagen från Beckomberga. Sedan vill jag gärna upprepa frågan: Hur kommenterar fru Troedsson uppgifterna om att patienter används som försöksobjekt för medicinska experiment?
Herr talman! Jag vill inte föregripa utvecklingen och socialstyrelsens utredning om den anmälan som, enligt vad jag har mig bekant, föreligger. Jag kan komplettera mitt tidigare svar när det gäller utbildningsfrågorna. De kommer att beaktas av en fortsättning på den utredning, Vård 76, som vi tidigare har haft. En ny utredning — kanske kommer den att heta Vård 77 — kommer snart att sättas i gång i nära samarbete mellan utbildningsdepartementet och socialdepartementet. Också frågor som gäller personalens utbildning är alltså i allra högsta grad föremål för vår uppmärksamhet.

275, och anförde: Herr talman! Fru Lantz har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att förmå kommunerna att bygga ut barnvårdarverksamheten så att den täcker behovet. I samband med att rätten till sjukpenning vid vård av sjukt barn infördes underströks att den nya rätten inte innebär något alternativ till eller minskat behov av insatser från den kommunala vårdorganisationen. Det framhölls vidare att en fortsatt utbyggnad av de kommunala insatserna för omvårdnad av sjuka barn är angelägen inte minst med hänsyn till kvinnornas ställning på arbetsmarknaden.

Herr talman! Jag skall först be att få tacka för svaret. I många, för att inte säga de flesta, kommuner är barnvårdarverksamheten underdimensionerad, och i en del kommuner saknas helt barnvårdare. Det är förstås kvinnorna som drabbas hårdast av detta förhållande, eftersom det traditionellt oftast är kvinnorna som får stanna hemma från arbetet när barnen är sjuka. Det gör i sin tur att kvinnornas ställning i arbetslivet försvåras och att kvinnorna uppfattas som en osäker arbetskraft. I stället för att bygga ut barnvårdarverksamheten utnyttjar kommunerna nu reformen med den lagstadgade rätten till ledighet för vård av sjukt barn på ett sätt som strider mot reformens syfte. Syftet med denna reform är ju bl.a. att de lagstadgade dagarna, som inom parentes sagt är alldeles för få, skall användas till dess barnvårdare har kunnat ordnas. I många kommuner ställs frågan obligatoriskt, när föräldrarna ringer för att fråga efter barnvårdare, om de lagstadgade dagarna har utnyttjats. Vissa kommuner har också tagit det som en självklarhet att inte ställa upp med barnvårdare förrän ledighetsdagarna har utnyttjats. Det är fara värt, menar jag, att kommunerna slår sig till ro i fråga om dessa ledighetsdagar och därför underlåter att bygga ut barnvårdarverksamheten och i stället räknar med att föräldrarna själva skall klara äv barnomsorgen för sina sjuka barn. Dels åsidosätter kommunerna lagens intentioner, dels drabbas kvinnorna då barnen är sjuka och kvinnorna tvingas stanna hemma. Givetvis kommer också ensamförsörjaren i en ännu svårare situation än tvåföräldersfamiljen, där man åtminstone i teorin kan alternera i fråga om ansvaret för att vårda det sjuka barnet. Herr talman! Jag har tyvärr — och det är ganska vanligt när det gäller herr Gustavsson — inte fått något svar. Det verkar som om herr Gustavsson inte reagerar för detta att kommunerna använder lagen fel. Jag får bara en upplysning om att det utgår statsbidrag med 35 96 av bruttokostnaderna; det visste jag redan förut, och det är alldeles för litet. Långsiktigt måste riksdagen, tror jag, lagstifta om hela barnomsorgen och också svara för barnomsorgens kostnad. Däri skall förstås även den här verksamheten ingå. Om man bygger ut barnomsorgen, så måste man också bygga ut denna del. Kortsiktigt behövs det en utbyggd barnvårdarverksamhet så att det verkliga behovet tillgodoses — en väl utbyggd barnomsorg förutsätter ju en utbyggd barnvårdarverksamhet — och en utbyggd föräldraförsäkring, 113 så att de här dagarna räcker för det som de skall räcka till. Kommunerna måste också få statsbidrag för denna verksamhet. Borde inte i alla fall herr Gustavsson dra några slutsatser av detta missförhållande — att kommunerna använder lagen fel — och föreslår någonting? Det gör man ju inte i det här svaret.

Herr talman! Om fru Lantz hade lyssnat på svaret, så tror jag att fru Lantz hade kunnat dra vissa slutsatser. Jag har konstaterat i svaret att statsbidragets fortsatta utformning övervägs inom socialdepartementet. Därvid kommer ju den här frågan in. Om jag sedan inte kan ge tillfredsställande svar — fru Lantz och jag diskuterar ju ofta här — så ger jag ändå de svar som det är möjligt att ge. I det här fallet vill jag ännu en gång understryka att vi arbetar med frågan. Därför kan jag inte ge något annat svar i dag än det fru Lantz har fått.
Herr talman! Jag är överens med socialministern om den första biten i svaret, och det var ju vad jag också sade, nämligen att man måste bygga ut barnvårdarverksamheten. Sedan var jag inte överens med herr Gustavsson när det gäller ledighetsdagarna. Vi har ju från vpk:s sida sagt att de är alldels för snålt tilltagna och att de inte räcker. De räcker framför allt inte till om de skall användas på det felaktiga sätt som kommunerna nu tvingar föräldrarna att använda dem på. Jag hade nog hoppats att herr Gustavsson skulle ta det här litet allvarligare och åtminstone föreslå någon kontakt med Kommunförbundet för att förmå kommunerna att leva efter lagen, såsom lagen är tänkt att fungera, och inte låta det här missförhållandet fortsätta. Den utvärdering som man skall göra när det gäller statsbidragsreglerna vet vi kommer att ta ganska lång tid. Även om bidraget för den här verksamheten är alldeles för litet borde det redan i dag vara möjligt för kommunerna att efterleva lagens intentioner. Jag tycker att det är märkligt att inte herr Gustavsson delar min åsikt i det här fallet, för det är ju felaktigheter som begås ute i kommunerna; man använder inte lagen så som riksdagen har menat att den skall användas. Såsom socialminister borde då herr Gustavsson reagera och vilja göra någonting åt saken. Föräldrarna och framför allt kvinnorna får ju sitta emellan, och det understryker kvinnornas roll att ingå i det s.k. B-laget på arbetsmarknaden när de får stanna hemma och ta hand om de sjuka barnen i stället för att kommunens barnvårdare gör det.
Herr talman! Det är inte säkert att det är ett intresse hos kommunerna att utnyttja lagen på det sätt som fru Lantz säger. De förhållanden som fru Lantz påtalar kan också bero på att det är svårt att få fram barnvårdare. — Nr 97 Vi vet att det inom vissa områden råder en betydande brist på dag Måndagen den hemspersonal och även på sådan personal som det här gäller. Men jag 28 mars 1977 har redan sagt att vi håller på att ta fram material, och jag kan meddela I fru Lantz att det inom Kommunförbundet pågår ett arbete med att få Om åtgärder för att fram underlag för beslutsfattandet inom den kommunala barnomsorgens = förhindra förtäring organisation. Det materialet kommer sannolikt att omfatta även barn = av metanolhaltiga vårdarverksamheten, så att den delen kommer med vid behandlingen. vätskor Det har upplysts att detta material beräknas bli utsänt under senare delen av innevarande år.
Herr talman! Att kommunerna har svårt att rekrytera personal till barnvårdarverksamheten förklarar inte det förhållandet att en del kommuner obligatoriskt ställer frågan, när föräldrarna ringer och söker barnvårdare, om de lagstadgade ledighetsdagarna har tagits ut. Det är själva handlandet som jag vill komma åt — inte svårigheterna att rekrytera personal. Man får hålla isär de här bitarna.

318, och anförde: Herr talman! Fru Fredrikson har frågat mig om jag ämnar vidta åtgärder som helt kan förhindra förtäring av metanolhaltiga vätskor. Metanol betecknas som hälso och miljöfarlig vara. De grundläggande bestämmelserna om sådana varor finns i en särskild lag. Huvudprincipen i lagstiftningen är att skada på människor eller i miljön genom kemiska produkter skall förebyggas så långt som möjligt. Produktkontrollnämnden är det organ som har att meddela föreskrifter om bl.a. tillverkning, hantering och märkning av olika kemiska produkter. Om metanol gäller f. n. att det klassas som ”vådligt ämne”. Detta innebär att det för såväl ren metanol som metanolhaltiga produkter finns särskilda märknings och hanteringsföreskrifter som bl.a. syftar till att förhindra att metanol förväxlas med andra produkter. Då och då inträffar allvarliga förgiftningsfall med metanol. Metanolprodukterna har erfarenhetsmässigt visat sig vara lätt förväxlingsbara med etanolprodukter, eftersom det förekommer att vissa produkter inom en varugrupp är baserade på etanol och andra på metanol. Riskerna har på senare tid blivit större genom att de preparat som innehåller metanol har ökat i antal. Vissa produkter innehåller såväl etyl som metylalkohol. 115 förhindra förtäring av metanolhaltiga vätskor De ökade riskerna för förgiftningsfall med metanol manar enligt min mening till särskild uppmärksamhet från samhällets sida. Jag finner det därför angeläget att utröna vilka ytterligare insatser som kan göras för att minska riskerna med hanteringen av metanol. Vissa metanolhaltiga preparat kan kanske ersättas med andra mindre farliga. I andra kan kanske metanolhalten sänkas. Det kan dessutom finnas skäl att se över de bestämmelser för märkning som nu finns. Enligt vad jag har inhämtat övervägs vid produktkontrollnämndens kansli f.n. vilka åtgärder som kan vidtas för att ytterligare minska riskerna vid hanteringen av metanol. Slutligen vill jag framhålla att det är motiverat att genom information och upplysning öka kunskapen om metanolens. farlighet. Sådan information torde bl.a. kunna lämnas i samband med upplysningsverksamhet om alkohol och andra medel som kan missbrukas.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr socialministern för svaret. Jag är glad över att socialministern anlade positiva synpunkter när det gäller ytterligare insatser dels för att minska riskerna, dels för att få fram ersättningsmedel. Enligt tidningsuppgifter har under den senaste tiden skett en betydande ökning av försäljningen av metanolhaltiga vätskor, alltså träsprit. En lång vinter med delvis hög kyla har ökat behovet av spolarvätskor, broms och kylarvätskor m.m. De produkter, som i dag säljs som spolarvätskor, karburatorsprit m.m., är alla farliga att dricka. De som innehåller hög procent metanol kan medföra men för livet eller är direkt livsfarliga. De är inte avsedda att förtäras men används ändå i berusningssyfte och den ökade försäljningen av produkterna, avsedda som bilvårdsmedel, har tyvärr även medfört en ökning av antalet förgiftningsfall. Enligt uppgifter lämnade av giftcentralen vid Karolinska sjukhuset har förgiftningstillbuden beroende av träsprit eller annan teknisk sprit ökat kraftigt under den senaste tiden. Man hade enbart under februari månad fått förfrågningar rörande femtontalet fall. Sedan kom den mycket allvarliga träspritsförgiftningen i Ljungby, där ett stort antal ungdomar drabbades. Efter detta har ytterligare fall inträffat. Under flera år har framhållits för regeringen de risker som föreligger i samband med försäljning av vätskor med hög metanolhalt. Vin & Spritcentralens dotterbolag Kemetylprodukter vet tydligen om detta. Därifrån säljs inte vätskor som innehåller mer än 5 96 metanol. Från detta företag har gjorts framställningar om att det inte skulle få finnas högre halt av metanol i de produkter som säljs direkt till konsumenterna. Men någon sådan bestämmelse har inte utfärdats. Det kan nämnas att i vårt västra grannland finns en bestämmelse om maximalt 10 96 "metanol i de vätskor som säljs till konsumenterna direkt. I vårt land säljs produkter som innehåller upp till 100 26 metanol. Märkningen på flaskorna är inte tillfredsställande. ”Farligt att förtära” säger inte tillräckligt. Det varnar inte nog. På absolut livshotande pro dukter kan läsas ”Farligt att förtära, innehåller metanol, kan förorsaka blindhet”. I och för sig borde detta vara tillräckligt. Att det inte är det kanske till en del beror på stil och utformning av varningstexten. Men nog kunde man önska att det vore kraftigare varningssignaler. Inte bara Farligt att förtära utan Livsfarligt, som ju är sanningen. En annan sak är själva smaken på dessa vätskor. När det gäller träspriten kan både smak och lukt maskeras mycket lätt. För den som är utan samvete är det tydligen möjligt att tjäna pengar på försäljning av denna vara och därmed finns ökad risk att vätskorna används av människor som vill berusa sig. Det är mot bakgrunden av det jag nu sagt som jag ställt min fråga och jag tackar åter för svaret. Vi vet ju hur allvarligt det är med missbruket och försäljningen, och jag är glad för de positiva tankegångarna i svaret. Jag vill ändå fråga socialministern om man inom departementet har för avsikt att vidta direkta åtgärder i avvaktan på vad produktkontrollnämnden eventuellt ytterligare kan ha att anföra. Enligt uppgifter har ju tidigare år framförts förfrågningar och önskningar, bl.a. från riksskatteverkets alkoholbyrå, om en minskning till 5 26 av metanolhalten.

Herr talman! Som jag nämnde i mitt svar klassas nu metanolen som ett vådligt ämne. Det gäller att om möjligt komma ifrån riskerna med nuvarande hantering. Men innan man ytterligare skärper bestämmelserna måste man skaffa underlag och se på olika aspekter av de åtgärder som man önskar vidta. Men det är nästan omöjligt att komma ifrån fall av det slag som inträffade i Ljungby. Metanolen togs från en bilverkstad, och man hade brutit mot gällande märkningsföreskrifter. Jag kan samtidigt nämna att naturvårdsverket häromdagen utfärdade ett pressmeddelande med varning för metanol. Anledningen är alltså de svåra förgiftningsfall som inträffat under senare tid på grund av att folk druckit träsprit och andra metanolhaltiga produkter. Jag vill försäkra fru Fredrikson att vi skall följa dessa frågor och göra vad vi kan för att förhindra att den senaste tidens händelser på detta område upprepas. Men jag vill ännu en gång understryka svårigheterna att göra åtgärderna effektiva.
Herr talman! Jag vill tacka herr socialministern för att han avser att vidta allvarliga åtgärder för att förhindra förtäring av metanolhaltiga vätskor. att förhindra förtäring av metanolhaltiga vätskor Jag kan inte underlåta att kommentera Ljungbyfallet. Under de dagar det var aktuellt intervjuades personer i TV:s nyhetssändningar såväl kl. 19.30 som kl. 21.00. Där gavs information om att viss nämnd sorts bilmedel som såldes på bensinstationerna var den minst farliga. Den innehåller, sades det, mycket liten halt träsprit. Det angavs att det praktiskt taget var omöjligt att förgifta sig till döds med den. Jag reagerade mycket starkt på detta och tänkte, kanske i likhet med många andra: Jaha, nu vet vi det. Det var en upplysning för den som inte visste det tidigare! Däremot var det, meddelades det, mera riskabelt att dricka andra sorter. Detta var, som jag ser det, en helt omotiverad kommentar — eller låt mig kalla det upplysning. Varje år inträffar förgiftningar med dödlig utgång. Varje gång förgiftningsfall sker hänvisas det till att man av misstag druckit ett medel som var farligare än man trodde. Det borde finnas anledning att tala om att all träsprit är farlig — inte informera om undantag som kan leda till att misstag sker. Det här faller inte alls under socialministerns departement — det var bara min egen kommentar. Jag tackar ännu en gång för svaret.

Herr talman! I norra Dalarna hade gränsborna sökt läkare på den norska sidan under flera år när plötsligt den norske läkaren inte längre ville fortsätta att ta emot dessa patienter. Anledningen var att han inte fick ersättning från de svenska myndigheterna för nedlagt arbete på de svenska patienterna. Det här var kanske i stort sett ett missförstånd, men det framkom under hand att de lokala myndigheterna i Dalarna hade försökt att hos riksförsäkringsverket få till stånd en ändring, så att man i sådana här fall skulle kunna tillämpa det system som vi har i Sverige. Jag är medveten om att det här inte är någon stor fråga och att den inte heller berör många människor. Men det är ändå av stor vikt för de människor som bor i gränstrakterna att man har tillgång till läkare på nära håll, eftersom läkarbristen i dessa områden är besvärande. Det är då viktigt att man kan anlita andra länders läkare. Som socialministern påpekade är det möjligt enligt bestämmelserna i det särskilda gränssjukvårdsavtal som upprättats att få läkarhjälp från ett angränsande land. Det innebär att patienten får betala fullt arvode till läkaren för att sedan få tillbaka en del från försäkringskassan. Jag kan ta ett exempel. Om jag bor vid norska gränsen och söker en norsk läkare betalar jag till läkaren för det första besöket 45 kr., för det andra besöket 40 kr. och för övriga besök 25 kr. Till skillnad från det svenska systemet erlägger alltså patienten arvodet till läkaren. Han får sedan tillbaka mellanskillnaden mellan 25 och 45 kr. Beloppet 25 kr. har fastställts i gränssjukvårdskungörelsen och är samma belopp som patienten skulle ha betalat om han hade anlitat privatpraktiserande läkare i Sverige. Min fråga är således om det inte vore skäl att tillämpa samma system som inom landssjukvården, nämligen att patienten erlägger den fastlagda avgiften och att läkaren sedan får ut det resterande beloppet av försäkringskassan. Jag sade tidigare att förfrågningar gjorts hos försäkringsverket om försäkringskassan inte skulle kunna tillämpa en sådan ordning. Enligt riksförsäkringsverket skulle det emellertid härför behövas en lagändring. Anledningen är väl att det inte finns något avtal härom mellan svenska och norska myndigheter.

Herr talman! Som jag nämnde i mitt svar kan svenska gränsbor få ersättning från försäkringskassan för besök hos norska läkare enligt i huvudsak samma regler som vid besök hos svenska privatpraktiserande läkare. Skillnaden är emellertid att eftersom de norska läkarna inte är uppförda på försäkringskassans förteckning över försäkringsanslutna läkare kan läkare inte få ersättning direkt från försäkringskassan, utan patienten får betala hela läkararvodet och får sedan ersättning från försäkringskassan med belopp enligt den svenska läkarvårdstaxan. Detta förfarande motsvarar det återbäringssystem som tidigare gällde inom hela privatläkarverksamheten i Sverige. Om läkarvårdstaxans regler i sin helhet skulle gälla även för de norska läkarna skulle detta förutsätta att dessa läkare förband sig att helt följa de svenska bestämmelserna. Det 120 nu tillämpade förfarandet ger en större flexibilitet i det praktiska förfarandet. I det fall som herr Rämgård tar upp har den norske läkaren av misstag endast tagit ut patientavgiften och sedan begärt ersättning för resterande arvoden direkt från den svenska försäkringskassan. Eftersom den norske läkaren inte är uppförd på försäkringskassans läkarförteckning har kassan inte kunnat betala någon ersättning direkt till läkaren. Såvitt jag vet har det aktuella problemet nu lösts på så sätt att landstinget har beslutat svara för ersättningen till den norske läkaren. Och jag har just nu fått ett telegram från Falun som bekräftar att frågan är löst.